Herr talman! Jämlikhetsprincipen hör med all rätt till dagens aktuella debattämnen, och problematiken kring den har gått som en röd — eller, om man så vill kalla det, grön — tråd genom även denna remissdebatt. Det skatteförslag som har aviserats av finansministern, inger dock mig vissa bekymmer och betänkligheter, som också kan innefattas i jämlikhetsdebatten. Måhända är meningen med detta nya skatteförslag att skapa större rättvisa och mer jämlikhet — därpå tvivlar jag inte, ty jag tror att finansministern har en ärlig vilja. Men det finns vissa grupper i vårt samhälle som riskerar att bli diskriminerade genom detta skatteförslag, om det inte rättas till ge nom anvisningar i det detaljförslag som riksdagen skall få framöver. Det gäller de hemmaarbetande husmödrarna, de människor som har till uppgift att sköta hem och familj och se till barnen. Det är ingen liten grupp — det rör sig enligt beräkningar om bortåt en halv miljon människor. Det finns människor i vårt land som vill betrakta dessa husmödrar, dem som inte är ute i direkt förvärvsarbete, såsom mer eller mindre onyttiga i det gemensamma arbetet för folkhushållet. Innan man har sett skatteförslaget, kan man därför vara bekymrad för hur det kommer att utformas. Det kanske blir sådant, att de människor som jag har talat om blir till viss del diskriminerade. Visserligen säger finansministern i finansplanen, att man skall förhindra detta genom ett särskilt avdrag på den skatt som påföres den förvärvsarbetande maken. Man hoppas att så blir fallet. Det arbete som maken utför, vare sig han är löneanställd eller arbetar i eget företag, och det arbete som makan utför i hemmet genom att sköta detta och ha barntillsyn o. s. v. utgör grunden för deras gemensamma inkomst. Som nu är fallet har ju den hemarbetande makan ett visst ortsavdrag, för närvarande 2250 kr., som skulle tas bort, om denna särbeskattning i sin helhet genomförs och det inte blir något sådant avdrag på den förvärvsarbetande makens skatt som herr Sträng har aviserat. Jag vill också säga att de fruar som har tillsynen över barnen sannerligen gör en samhällstjänst av icke ringa betydelse även ur ekonomisk synpunkt. Jag känner till kommuner, där kostnaderna för det allmänna i form av kommunala subventioner och statsbidrag till barndaghemmen uppgår till boråt 8000 kr. per år och barn vid femdagarsvecka. En hemmafru med tre barn sparar sålunda åt det allmänna nära nog 24 000 kr. genom att hon inte tar upp platser i dessa barndaghem utan själv sköter sina barn. Under sådana förhållanden skulle det vara en stor orättvisa, om dessa hemmafruar skulle bli så att säga bestraffade genom ett skattesystem som eliminerar möjligheten att få utnyttja ett ortsavdrag, därför att de inte har någon kontant inkomst. Jag tror att det arbete dessa hemmafruar med bl.a. denna barntillsyn utför åt samhället har en oerhört stor betydelse i framtiden genom att de själva fostrar sina barn till som vi hoppas goda medborgare. Jag hoppas sålunda att herr Strängs detaljförslag i det nya skattepaketet blir så utformat att härvidlag inga orättvisor kommer att begås. Jag kanske också skulle säga att det finns en anan grupp, för vilken man kan vara bekymrad på grund av det nya skatteförslaget. Man vet som sagt ännu inte hur det blir. Det är ju fördolt för de allra flesta. Det är endast de få invigda i kanslihuset som vet något om hur det kommande skatteförslaget skall utformas. Jag avser de makar som arbetar i de gemensamma företagen, det må vara ett jordbruk eller någon annan rörelse. Det är ofta så här i vårt land att den kvinnliga parten i ett jordbruk gör ladugårdsarbetena och att maken arbetar ute på fältet eller i skogen. Det är då det gemensamma arbetet som utgör grundvalen för den gemensamma inkomsten. Men det är ju i allmänhet maken som deklarerar. Skulle särbeskattningen leda till att man inte kan få åtnjuta ortsavdrag för makan, blir också denna grupp diskriminerad. Vi får hoppas att finansministern finner former som eliminerar de orättvisor som annars uppkommer. Herr talman! Jag vill ta upp ytterligare en sak, som jag vågar säga är något av ett jämlikhetskrav, ett krav som alla människor i vårt land bör kunna ställa med hänsyn till den allmänna standardutvecklingen. Glesbygden och stora delar av den övriga landsbygden får inte någon chans till utveckling och tillräcklig service, om kommunikations ministerns bebådade väganslag vinner riksdagens gillande. Läser vi kommunikationspropositionen finner vi ju att de av statsrådet Norling gjorda kostnadsuppräkningarna knappast täcker de allmänna kostnadsstegringarna. Framför allt kommer de mindre allmänna vägarna och länsvägarna att bli oerhört eftersatta. Med hänsyn till deras standard i dag fordras en radikal upprustning, om de på ett rationellt sätt skall kunna fylla behovet. I all synnerhet gäller detta de mindre vägarna. Dessa vägar, enskilda och mindre allmänna, utgör ju matarleder till länsvägar och riksvägar och där transporteras dagligen betydande mängder råvaruprodukter till olika industriföretag och för livsmedelsförsörjningen. Men det gäller inte bara detta. De små industriföretagen som lokaliserats på landsbygden har en stor uppgift i folkhushållet. Kommunikationslederna måste byggas ut så att den sysselsättningsgarant som landsbygdens småindustri utgör kan utnyttjas rationellt. Tyvärr är inte detta fallet överallt i dag. Från trafiksäkerhetssynpunkt är det också en tvingande nödvändighet att förbättra vägstandarden. Jag vill bara peka på den dagliga transporten av skolbarn på våra mindre vägar. På grund av den låga vägstandarden utsätts barnen för stora trafikrisker, och det har ju också hänt trafikolyckor till följd av den dåliga vägstandarden. Bilarnas antal stiger och skatten har också ökat och därmed automobilskattemedlen. För budgetåret 1970/71 beräknar finansministern att bilskattemedlens specialbudget skall sluta på 3233 miljoner kronor. Härtill kommer mervärdeskatten vid bilförsäljningarna och den extra treöringen på bensinskatten som går direkt in i statsbudgeten. Det har beräknats att av de direkta bilskattemedlen skall 2450 miljoner kronor användas för att täcka vägkostnader och återstoden, 783 miljoner kronor, tillföras budgetutjämningsfonden. Här efter har bilskattefonden en behållning på cirka 2 miljarder kronor. Detta är medel som rätteligen skulle användas till vägändamål och speciellt till förbättringar av de eftersatta vägarna. Men så är inte fallet. Alla bilskattemedel går inte till vägändamål, utan en del används i andra sammanhang. Det finns som sagt 2 miljarder kronor i automobilskattemedel som alltså borde användas för vägändamål, och en gång har också finansministern lovat detta i riksdagen. Han sade nämligen att dessa medel är ett bilarnas krav på automobilskattefonden och att de skall brukas för just detta ändamål. Man frågar då: När är tiden inne att se till att så blir fallet? Det måste ske en radikal förändring av vägpolitiken för att vi här i landet skall få våra vägar upprustade så ändamålsenligt och rationellt som tiden kräver. Där föreligger det ett skriande behov. Både vägarnas rationella utnyttjande och trafiksäkerheten kräver att så sker. Herr talman! Detta var de synpunkter jag ville framföra i denna remissdebatt, och jag hoppas innerligt att riksdagen, när vägfrågorna behandlas, får tillfälle att pröva dem ordentligt, så att ett mera ändamålsenligt beslut än det vi i dag kan skönja då kommer att fattas.

Herr talman! Vi har under senare tid upplevt en mera omfattande och intensiv debatt om socialpolitik och socialvård än på mycket länge. Stark kritik har riktats mot vår socialvård för otillräckliga resurser, otillräcklig information och ofullgångna metoder. Den kritiken har kommit från olika håll, från socialarbetare och <samhällsforskare, från författare, journalister och kulturarbetare samt från de människor som främst beröres av socialvården. Några politiker har också varit engagerade i den debatten, dock förvånande få med tanke på att vi disponerar nära en fem tedel av våra ekonomiska resurser för social omvårdnad och trygghet. På ett sätt är debatten förvånande. Vi har ofta fått höra att Sverige är ett välfärdssamhälle, ett socialt mönsterland, och vi har obestridligen genomfört ett omfattande reformprogram på det sociala området. Stat, landsting och kommuner satsar mycket pengar, och många människor arbetar inom socialvården. Samhällets utgifter för socialpolitik har under perioden 1965—1970 fördubblats, och årskostnaderna är nu ungefär 27 miljarder kronor. Och ändå sägs det allt starkare att välfärdssamhället har brister, att resurserna inte räcker till, att vi behöver mera pengar, mer personal, bättre planering, nya reformer etc. De ansvariga brukar försvara sig med att säga att vi varje år satsar alltmer på socialpolitik, vi utbildar fler människor än någonsin, vi bygger nya sjukhus och daghem, vi rationaliserar och planerar etc. Socialministern brukar inta den attityden, och den präglar också i mycket årets statsverksproposition. Jag medger att detta svar i många stycken är riktigt; den utveckling jag nyss nämnde under den senaste femårsperioden visar en betydande utbyggnad. Men samtidigt är det ett obestridligt faktum att en av orsakerna till bristerna i vår socialpolitik är att resurserna har varit otillräckliga, att planeringen varit bristfällig och att samordningen inte har fungerat. Det kanske mest intressanta inslaget i den aktuella sociala debatten gäller emellertid inte de ekonomiska och personella resurserna utan socialpoltikens mål och metoder. Visst är resursfrågorna angelägna, och de måste under 1970 talet diskuteras mycket mer energiskt än hittills, främst då aspekten hur resurserna skall fördelas och på vilka sektorer vi skall satsa i första hand. Men det verkligt intressanta är enligt min mening den nya debatten om samhällets metoder att bemöta, hjälpa och be handla människor. Är de metoder vi nu arbetar med de rätta? Många ansvariga politiker har hittills haft vad jag skulle vilja kalla en välfärdsadministrativ syn på vår socialpolitik. Socialdepartementets ledning har det fortfarande. Man har menat att de sociala problem som vi ännu inte kunnat lösa nog kan klaras genom förbättringar av trygghetssystemet, genom översyn av lagstiftning, höjda anslag, bättre organisation etc. Nu säger emellertid många socialarbetare att vi måste revidera våra arbetsmetoder och angripa de sociala problemen på ett mera aktivt sätt och i ett tidigare skede. Vi måste ompröva vår syn på sociala problem och komma bort från de förlegade värderingar, den patriarkaliska tradition och de fiskala inslag som fortfarande i alltför hög grad präglar vår socialpolitik. Vi kan inte bryta den onda cirkel av arbetslöshet, dålig ekonomi och dålig hälsa, som alltför många människor har hamnat i, bara genom att förbättra socialförsäkringarnas ekonomiska skydd eller genom att få flera sjukhusplatser. Vi måste arbeta med en kombination av olika samhällsinsatser och en aktiv orsaksinriktad socialvård. Ett viktigt inslag i detta sammanhang är den sociala utbildningen och forskningen. Det är därför tillfredsställande att en ny anslagspost i år återfinns under socialdepartementets huvudtitel, nämligen medel för försöksverksamhet, utvecklingsarbete och undersökningar inom socialpolitiken. De två miljoner kronor som nu anvisas är i och för sig en futtig andel av de 13 miljarder som socialhuvudtiteln omfattar, men de är dock en början och de antyder att regeringen nu kommer att lämna sin oengagerade attityd i denna fråga — eller att åtminstone vissa delar av regeringen kommer att göra det. Ett studium av utbildningsdepartementets <huvudtitel visar nämligen att några konkreta för slag till personella resurser för social forskning inte heller i år läggs fram. På denna punkt anförs att vissa frågor behöver ytterligare klarläggas. Det är få frågor som är så klarlagda som denna. Utbildningsdepartementet har förvisso presenterat åtskilliga förslag, till vilka ytterligare klarlägganden kanske hade varit att rekommendera, men i denna fråga är vi sedan länge mogna för beslut. En fråga där det just i år hade varit av värde med ytterligare klarlägganden är mellertid socialarbetarutbildningen. U 68 fick i höstas idén att man skulle möjliggöra en ökning av socionomutbildningen genom att minska praktiktiden med hälften. Alla är ense om att vi behöver en snabb och betydande ökning av utbildningskapaciteten. Det är emellertid en högst diskutabel väg att göra detta genom att så drastiskt begränsa den praktiska delen av utbildningen för en yrkesgrupp där praktisk erfarenhet och praktiskt handlag är av den största betydelse. Det är ockå en märklig metod för reformarbete som regeringen i detta fall använder. Först gör man en väsentlig förändring av utbildningen. Sedan skall man göra en översyn av utbildningens uppläggning och innehåll. Man skall alltså först lägga om utbildningen och sedan fundera över hur den skall se ut. Herr talman! I denna långa debatt med så många inlägg kommer åtskilliga talare säkerligen att beröra olika delar av socialpolitiken, och många idéer rörande socialpolitikens utformning torde komma att föras fram. Jag vill därför begränsa mig till att avslutningsvis mycket kortfattat beröra ett par frågor som jag tror kommer att bli väsentliga i de närmaste årens sociala reformarbete. Den kanske mest väsentliga frågan är vad jag nyss berört: att komma fram till en omprövning av arbetsmetoder, att få till stånd nya attityder och värderingar i det sociala arbetet. Men om jag ändå mera rubriksmässigt skall ange ett par arbetsområden, som det sociala reformarbetet under de närmaste åren huvudsakligen kommer att röra sig kring, vill jag först peka på socialförsäkringarna. Det sociala reformarbetet under 1950 och 1960-talen har i mycket haft sin tyngdpunkt på <socialförsäkringarnas område. Likväl återstår mycket att göra. Vi måste snart få en allmän sysselsättningsförsäkring. Trots en viss utbyggnad av arbetslöshetsförsäkringen har denna ännu betydande brister. Vi måste nu få till stånd en försäkring som ger ett tillfredsställande skydd åt alla människor. Likaså måste vi genomföra en allmän tandvårdsförsäkring. Det är förvånande att ett beslut inte har fattats på detta område, trots de många utredningarna. Vi måste vidare få till stånd en reform av den allmänna pensioneringen, så att det skapas ett pensionssystem som ger större valfrihet, mera rättvisa och bättre trygghet än nuvarande system. Det gäller här många delfrågor. Sänkning av den allmänna pensionsåldern är en av dessa frågor, en annan — och det är kanske en viktigare aspekt — är att få en rörlig pensionsålder, att ge alla människor större möjligheter att under en relativt lång tid kunna välja mellan yrkesarbete och pension och att likaså successivt kunna trappa av yrkesverksamheten. Som det nu är står ju de flesta ena dagen i fullt yrkesarbete för att nästa dag vara pensionärer. Det andra huvudområdet — förutom socialförsäkringarna — tror jag kommer att vara olika reformer inom arbetslivet. Jag tänker närmast på arbetarskydd, arbetstid, semester, större anställningstrygghet och olika åtgärder för att förbättra trivseln i arbetet. Kraven på de anställda stiger. Det fordras mera kunskaper, större snabbhet och större säkerhet i arbetet, och många blir fysiskt och psykiskt slitna av ett hårt arbete. Var tionde slås ut — så löd en tidningsrubrik för några veckor sedan. Vi måste få ett bättre arbetarskydd och en bättre företagshälsovård, och vi måste se över alla de lagar som gäller anställningstryggheten. Herr talman! Min slutsats av denna korta kommentar till några socialpolitiska frågor visar att det sociala reformarbetet ingalunda är avslutat — vi har mycket kvar att göra innan vi fått ett tillfredsställande trygghetssystem. Det kanske mest väsentliga för oss som i beslutsposition har att leda detta reformarbete är att pröva socialpolitikens mål och metoder. Vi kommer inte att kunna klara problemen med de metoder vi nu använder. Det räcker inte att anvisa mera pengar, att utbilda flera människor, att bygga flera lokaler av olika slag. Vi måste få en socialpolitik med arbetsmetoder som är bättre anpassade till det samhälle vi nu lever i än enligt dagens socialpolitik.

Herr talman! Diskussionen om utbildningens mål och medel torde knappast någonsin ha varit mera intensiv än nu. När man studerar målen för regeringens utbildningspolitik får man ett intryck av att utbildningen i första hand skall ses som ett medel för att nå vissa politiska mål, medan man tycks glömma bort att utbildning också skall ha ett rent kunskapsmässigt innehåll och möjliggöra för individen att utvecklas efter sina personliga förutsättningar. För samhället är kunskapen i sig själv ovärderlig. Den är grunden för all forskning och utveckling inom olika områden. I sitt öppningsanförande vid skolveckan sade utbildningsministern: >»Vi kommer att få lära oss att även den internationella jämlikheten kräver stabilitet och konsekvens i den ekonomiska politiken.» Den nationella jämlikheten har rätt att ställa krav på stabilitet och konse kvens när det gäller utbildningspolitiken. Stabilitet och konsekvens finns det inte mycket av i dagens svenska skolpolitik. När vi från moderata samlingspartiet eftersträvar stabilitet i utbildningspolitiken, menar vi på intet sätt stabilitet i betydelsen stagnation. Tvärtom torde stagnation på det området i hög grad vara detsamma som tillbakagång i ett dynamiskt samhälle. Men vi strävar efter stabilitet i målsättningen. Två frågor: Vilka skall utbildas och hur skall utbildningens ske? På den första frågan skulle man givetvis vilja svara: Alla. Men det finns ännu många i vårt land som inte ser någon möjlighet till utbildning. Detta gäller alla de ännu relativt unga som i bästa fall fick en sjuårig folkskola och som helt enkelt på den ort där de bor inte har tillgång till utbildning. En proposition om vuxenutbildningen är aviserad av departementschefen, men jag är inte alltför optimistisk beträffande i vad mån den kommer att ge möjligheter till erforderlig satsning för dem som inte bor i de största tätorterna. Den kommunala vuxenutbildningen har i dag koncentrerats just till dem. En kvinna som bor i en mindre tätort eller på landsbygden har ofta ingen möjlighet att studera vidare. Det råder klara orättvisor mellan landsbygd och stadsbygd, och med landsbygd menar jag inte bara glesbygden. Inte minst torde orättvisan bli märkbar nu när allt fler gifta kvinnor skall ut i förvärvslivet. Deras möjligheter att erhålla en adekvat utbildning, om de samtidigt har vårdnaden om barnen hemma, är små om de måste förflytta sig till annan ort. Jämlikheten ligger långt borta och jag tror att många i den situationen känner sig som mannen som för första gången såg en fyr och sade: »Det tutar och det blinkar men dimman lättar inte.> Vi måste bli generösare när det gäller vuxenutbildningen och inte gå i de gamla spåren. Vi måste sänka kravet på deltagarantalet i studiegrupper. Vi måste ha råd att låta dimman lätta inte bara i våra stora befolkningscentra. Stabiliteten i målsättningen kräver också att vi inte åsidosätter krav på utbildningens kvalitet. Kvaliteten behöver inte nödvändigtvis försämras för att vi satsar på kvantiteten, något som herr Mundebo tog upp i sitt föregående anförande när han berörde socionomutbildningen och som utgjorde ett utomordentligt exempel på möjligheten att eftersätta kvalitetskravet för att öka kvantiteten. Det direkta kunskapsinhämtandet behöver inte försummas för att samhället ställer nya och viktiga krav på förmåga till kritiskt tänkande. Vissa elementära färdigheter skall inhämtas i skolan, och vi måste ha en kontroll på att så sker. En konsekvent utbildningspolitik utesluter inte försöksverksamhet, men den kräver att försöken bedöms efter vissa fasta värderingsgrunder. Från vårt parti har vi många gånger fört fram kravet att evaluering skall ligga till grund för den fortsatta permanentningen av åtgärder. Att eleven trivs med försöksverksamheten får inte vara den enda värderingsgrunden; utbildningsvärdet måste också bedömas. Visst skall det vara roligt att gå i skolan — det bör helst vara roligt att förvärvsarbeta också — men skolan får inte ha till huvudmål att tjänstgöra som nöjeslokal. Skolan måste ställa krav på prestationer, och eleverna har rätt att ställa krav på skolan. Krav skall ställas på alla elever. Alla måste ha rätt till handledning och undervisning efter sin förmåga, också de högpresterande. Det anses emellertid i dag inte opportunt att tala om dessa. Faktum är att samtidigt som man nu i den allmänna nivelleringspolitiken har upptäckt att de svagpresterande behöver extra hjälp — och det behöver de i utomordentligt hög grad, tv de har varit åsidosatta — vill man inte veta av att det också finns elever som finner skolgången meningslös därför att de är undersysselsatta och saknar läromedel. I en bok som den nuvarande utbildningsministern har givit ut tillsammans med Torsten Husén kan man läsa att det är mycket ovanligt med skolk bland elever med normal begåvning och lätthet att följa med i skolan. Det är de Svagpresterande och de undersysselsatta högpresterande som svarar för flera av disciplinsvårigheterna inom =<:skolan. Alltför tydligt har den låga prestationsnivån i vårt land visat sig vid de internationella jämförelser som har gjorts avseende 13-åringars kunskaper i matemalik, där vi ligger i botten tillsammans med ett annat land. Vi har inte råd att inte ta till vara begåvningarna. Så till frågan: Hur skall vi utbilda? Utbildningen skall syfta till att påverka samhällsutvecklingen, förklarar socialdemokraterna. Låt mig säga att samhällsutvecklingen i lika hög grad måste påverka utbildningen. Helt andra krav kommer att ställas på dagens ungdom än de som har ställts på oss. Vår utbildning skulle vara helt otillfredsställande för dem som går ut i förvärvslivet i slutet av detta decennium. De kommer att leva i ett samhälle där kunskap om ADB kommer att vara lika allmän som kunskap i engelska i dag. För detta samhälle skall vi utbilda våra ungdomar. I går hörde vi att Västerås som första skolstad i vårt land skall använda en dator i undervisningen. Det kommer säkerligen att dröja innan vi använder datorer som vi i dag utnyttjar AV-hjälpmedel. Däremot har vi stora möjligheter alt lägga upp och individualisera undervisningen med hjälp av datorer. Andra länder har börjat, och jag är övertygad om att vi också hos oss måste satsa på denna utveckling. En fördel därmed är också att hela diskussionen om betygsättningen kan upphöra. I dagens skola, som skulle vara konkurrensfri, upplever vi en betygskonkurrens efter principen »den enes död den andres bröd». Nog skorrar det illa att höra en elev säga: »Min klass är så dålig att jag nog kan få en 5:a.> Herr talman! Det är den direkta och konkreta konsekvensen av dagens relativa betygsättning; skolöverstyrelsen må sedan ge hur många förklaringar som helst. Den utvecklingen förutsade vi från vårt parti. I dag lägger vi ansvaret för den individuella undervisningen på lärarna. Samtidigt som skolmiljön försämras och disciplinsvårigheterna stegras ökar också våra krav på lärarna i orimligt snabbt tempo. Bullernivån i våra skolor är sådan att troligen ingen av oss riksdagsmän där skulle kunna utföra något produktivt arbete, och inte lär det bli bättre genom införandet av storklasser. Eftersom departementet och skolöverstyrelsen i andra fall lägger sig i detaljer, hoppas jag att man i samband med storklassernas införande också kommer att kräva heltäckande mattor; annars kommer arbetsmiljön att bli olidlig. Varför lyssnar man inte tillräckligt till lärarnas redogörelser för disciplinsituationen på många håll? Beror det på att socialdemokraterna inte vill erkänna sitt misslyckande med att skapa en fungerande skola? I stället låter man talet om nya reformer och ny försöksverksamhet utgöra svaret på de klagomål som man ändå inte kan undgå att lyssna till. Frågan är om inte åsnan drar moroten. Låt oss i stället erkänna att klasserna är för stora, att grupperna kanske måste utformas på ett annat sätt! Låt oss göra insatser där vi från utbildningssynpunkt kan vänta oss resultat och tillvarata den egna elevens förutsättningar att finna sig till rätta i skolarbetet! Jag är inte övertygad om att den fortgående integreringen av de s.k. läsämnena är riktig. Det finns en risk att man integrerar alltför långt därför att det då är lättare att förklara bristande kunskaper i ett ämne genom att påstå att kunskaperna i ett annat ämne är större — en sorts kamouflage för att dölja att vissa elever inte har brytt sig om att tillägna sig naturvetenskapens grunder eller kristendomens etiska värderingar. Det behöver inte bli så, men låt oss slå fast att om det inte blir så är det lärarnas förtjänst — det bör vi vara medvetna om. Herr talman! Inga samhällsinsatser kan utjämna de skillnader som finns i intresseinriktning och anlag. Men betydligt större insatser kan göras för att ta till vara de möjligheter som finns hos olika barn. När skolan börjar är skillnaden i förutsättningarna oftast större än den borde vara. Moderata samlingspartiet har under lång tid fört fram kravet på en utbyggd förskola, så att alla barn har tillfälle till den pedagogiska stimulans som en sådan erbjuder. Från socialdemokratiskt håll har man inte velat lyssna — förskolorna eller lekskolorna har ansetts vara ett överklassobjekt, och i barnstugeverksamheten har man huvudsakligen syftat till att ta hand om barnen, inte till att lära dem något eller utveckla dem. Det framgår tydligt av de statsbidragsbestämmelser som i dag gäller för barnstugor. Men nu har man från socialdemokratiskt håll äntligen velat lyssna på vad vårt parti har sagt om det pedagogiska värdet av förskoleutbildning. Svenska barn är inte dummare än andra länders barn, och den sena åldern för inträde i skolan kan inte motiveras med annat än glesbygdssvårigheterna. Regeringen har sig själv att skylla — småskolorna på landsbygden har slaktats, och vi måste bygga upp något annat i stället. Kan inte Muhammed komma till berget får förskolelärarna fara till barnen. Vi får inte låsa fast oss i krav på gruppstorlek och materialtillgång — det är den intellektuella och manuella stimulansen som är nödvändig. Förskolorna måste integreras i det ordinarie skolväsendet. Vi måste få en smidig och flexibel övergång från förskola till grundskola, en övergång som inte är bunden till ett bestämt födelseår utan till barnets utveckling. Kanske blir en sådan uppmjukning en första övergång till den klasslösa skolan, framtidens skola. Om varje individ fritt skall få arbeta efter sina förusättningar blir arbetsbetingen så olika att ett kursmässigt klassindelande blir utan betydelse. Arbetsgrupper med olika ålderskategorier i stället för dagens klasser kan bli en realitet. Kraven på konsekvens i utbildningen innebär att den måste anpassas till samhällsutvecklingen och = tekniken. Från vår sida kan vi inte gå med på att utbildningens mål i första hand skall vara att bibringa eleverna vissa värderingar — med andra ord vara ett medel för att ge dem ett socialistiskt synsätt. Målet bör enligt vår mening vara att ge eleverna en utbildning som gör det möjligt för dem att göra sina egna värderingar.

Herr talman! Finansministern, som ytterst bär ansvaret för det budgetförslag som har framlagts, har gång på gång i sina kommentarer förklarat att han vill slå vakt om en god ekonomisk utveckling. Han är beredd att vidta även impopulära åtgärder för att styra den ekonomiska utvecklingen i positiv riktning. Vi är överens med honom när det gäller målsättningen, även om vägarna och medlen att nå fram till målet kan diskuteras. Här vore det intressant att nämna något om sparsamhet. I en så stor budget skulle det väl finnas utrymme för en sparsamhet, som inte fördröjer eller försvårar utan underlättar nödvändiga reformer och utlovat och väntat stöd åt olika grupper — här kan nämnas lågavlönade, barnfamiljer, pensionärer, människor med handikapp m.fl. Debatten på det ekonomiska området har blivit väl tillgodosedd, så jag skall inte fortsätta den, hur intressant och viktig den än är. Det blir ofta så att remissdebatten lider av en viss ensidighet i det att somliga frågor får huvudparten av tid och intresse, medan andra i och för sig väsentliga spörsmål kommer i skymundan. Frågan om demokratin, dess livsbetingelser och utveckling behöver allsidigt aktualiseras. Demokratin är inte något som vi fått färdigt, utan den har byggts på från generation till generation, men det finns någonting som har varit grunden från början, och det är somligt i ritningarna som inte får nonchaleras i den fortsatta utbyggnaden. Detta innebär inte att vi avsäger oss nya upptakter och framsteg, men de måste prövas efter de grundläggande värderingarna. Jag vill anknyta till min inledning och fråga: Är finansministern och regeringen på alla andra områden lika angelägna om att bevaka och vidta före byggande åtgärder för att bevara och utveckla demokratin i positiv riktning, så att varje svensk medborgare får del av frihet, rättvisa och trygghet? Hänsynen till individen är ett av de grundläggande dragen. Vi måste ha respekt för och visa hänsyn till varje människa, oberoende av ålder, boplats och arbetsuppgifter. I vår tids kollektiva tänkande, när distansen har blivit så stor och kommunikationerna fungerar dåligt, blir en individ lätt bortglömd och orättvist behandlad. Vi får inte nonchalera någon människas livsdröm, livskamp eller livsproblem. Alla måste ha rätt att drömma om och räkna med en meningsfull tillvaro i ett samhälle som ger rättvisa åt alla. När vår nye statsminister i går talade om det framlagda skatteförslaget sade han att även någon utanför hans eget parti hade fått säga sin mening. Skulle det vara så underligt? Skall 50 procent av svenska folket utarbeta förslag som gäller för de 100 procenten? är detta demokrati? Är det medbestämmanderätt? Det har pågått och pågår en olycklig utveckling av narkotikaoch alkoholmissbruk. Här är det viktigt att inte narkotikamissbruket får skymma det verkligt stora problemet, nämligen alkoholmissbruket. Flera tusental är svårt alkoholskadade, tusental dör varje år av alkoholskador, många våldsbrott orsakas av alkoholpåverkade, och många trafikolyckor har samma orsak. Vad det sedan innebär av personlig tragik för den alkoholskadade och hans anhöriga kan inte med ord beskrivas.

Den livsåskådning som är knuten till vår demokrati är den kristna livsåskådningen — låt oss nämna den vid dess rätta namn. Det är litet förrädiskt när man skyggar för ordet kristet och vägrar att redovisa sin inställning. När jag talar om den kristna livsåskådningen gör jag det med stor frimodighet, därför att jag vet att jag representerar majoriteten av vårt folk. Så länge 98 procent vill tillhöra statseller frikyrka förstår vi att det finns ett stort intresse för denna fråga. Majoriteten av vårt folk är medveten om att om vi slår vakt om den kristna livsåskådningen, slår vi också vakt om vår demokrati. Det finns inget religionslöst land. Detta bekräftar att människan är obotligt religiös. Det finns länder där kristendomen är förbjuden och där det talas om att de kristna utsätts för grymma förföljelser, men så vill vi inte ha det i vårt land. Varför säger regeringen aldrig någonting positivt om dessa saker? Det skulle vara intressant och befriande att någon gång få höra ett statsråd göra ett positivt uttalande om kristendomen och den kristna livsåskådningen. Detta gäller också de normer eller spelregler som är knutna till vår demokrati. Vi måste ha fasta regler som gäller oss alla och som vi respekterar. Respekten för våra medmänniskors uppfattning, liv och egendom måste vi alla känna, om vårt samhälle skall fungera harmoniskt. Det finns alltför många i olika åldrar som nonchalerar dessa spelregler. Det skapar problem i hem, skola och samhälle. Att tala för att vi måste ha spelregler innebär inte att man behöver vara moralist, utan snarare realist. Jag kan inte tänka mig en fotbollsmatch utan spelregler som gäller alla de 22 på planen. Det finns en domare som ser till att reglerna efterlevs, och skulle någon bryta mot dem blir han bestraffad, ja t.o.m. utvisad. Men dessa regler är inte till för att förstöra spelet, utan för att spelet skall fungera. Jag kan inte tänka mig att färdas i trafiken utan trafikregler som gäller lika för alla. Vi har under en lång följd av år fått färdas på vänstra sidan av vägen och nu i några år på höger sida. Tänk om någon sade att vi nu får färdas på vilken sida av vägen vi vill — då skulle säkert ingen av oss våga ge sig ut i trafiken. Men därför att det finns trafikregler som gäller oss alla lika kan vi färdas tryggt i trafiken. Detsamma gäller inte minst den mänskliga samlevnaden. Vi behöver gemensamma spelregler som gäller oss alla och som vi visar respekt inför. När det gäller respekt för andras liv kan man inte undgå att tänka på en fråga som för närvarande livligt debatteras: abortfrågan. Här talar jag om respekt för människovärdet. Det är sant att det är svårt, ja omöjligt att sätta en gräns för människovärdet någonstans mellan födelse och konception, då det nya livet faktiskt tänds. När vissa aborter ändå tillåts, bör det betraktas som undantagsfall. Det gäller när medicinska indikationer ligger som grund. Vi måste i kraft av tro och övertygelse liksom av vanlig erfarenhet räkna med ett människovärde, något från vår sida sett mycket ansvarsfullt. Nödgas vi på grund av livets underlighet göra ett val och sätta en gräns, blir det ett svårt avgörande, där vi egentligen saknar kompetens. Att öppna möjligheten till abort är alltid att utlämna sig åt ovisshet: vad är rätt, vad är fel? TV-programmet, som visade aborten sedd från olika synpunkter, kom ju många att tänka om. Att vi har en abortlagstiftning betyder alltså inte, att man har lyckats precisera det etiskt riktiga i denna fråga. Lagar är här alltför mänskliga. Vi känner till att vi har ansvar för livet, vårt och andras, och det vore underligt, om gränsen skulle sättas till födelsestunden och inte vid konceptionen.

Herr talman! Först vill jag uttala min tillfredsställelse över att förslag till åtgärder för att förbättra arbetsmiljön kommer att framläggas under våren. Arbetsmiljön är en synnerligen viktig fråga som inte nog har betonats i den nymornade och aktiva miljödebatt som har förts under de senaste åren. Jag vill påminna om en ledamot av denna kammare, som nu har lämnat den aktiva politiken, Brita Elmén, som under 1950-talet här i många kunniga och intressanta inlägg sökte att hos oss kammarledamöter väcka insikt om vilken stor betydelse den frågan hade. Det var som sagt på 1950-talet. Nu har den tekniska utvecklingen snabbt gått framåt och komplicerat arbetsprocessen och skapat stress och problem för många arbetstagare. Det är därför med stor tillfredsställelse som jag väntar på de förslag som regeringen kommer att framlägga. Jag är för min del beredd att positivt pröva dem och försöka finna utvägar till att skapa en mycket gynnsammare arbetsmiljö. Det är ändå en stor del av vår levnad som vi tillbringar i arbetslivet, och det är kanske den viktigaste delen av miljöproblematiken. Den har försummats, och därför måste vi försöka vidta åtgärder till förbättringar. Herr talman! Jag skall nu ta upp några andra regeringsförslag och belysa dem ur de icke expansiva regionernas synvinkel. Debatten om en aktivare lokaliseringspolitik har med jämna mellanrum förts här i kammaren. Under föregående år hade jag intrycket att regeringen påverkats av de starka stämningar som finns ute i landet för att snara och kraftfulla åtgärder skall vidtas för att aktivera de svaga regionerna framför allt i norr. Bl.a. gjorde regeringen stor PR av sitt s.k. »Norrlands paket», som när det nu har trätt i kraft — eller rättare sagt öppnats — visat sig ha släktskap med de s.k. stortvättmedelspaketen: de är inte fyllda till brädden. Då tänker jag på skogsprogrammet, som har sina brister. Men oavsett de mindre goda inslagen väckte dock regeringens satsning förhoppningar om att något mer kunde förväntas. Hur har nu det infriats i statsverkspropositionen? Regeringen omtalar att en proposition skall föreläggas riksdagen byggd på den Lemneska lokaliseringsutredningens delbetänkande. Där fanns förslag som säkerligen kan betyda något positivt för stödområdet. Jag vill dock be regeringen att i sitt propositionsarbete noga studera och beakta remissönskemålet från mitt län om de särskilda prioriterade stödorternas antal. Det måste anses som ofrånkomligt, att det även blir stödorter i västra och östra Jämtland. Jag tänker på orterna Järpen, Bräcke och Hammarstrand. En blick på kartan visar, att avstånden mellan de föreslagna orterna blir alldeles för stora. Tätortsservicen kommer utom räckhåll för en icke obetydlig del av länets befolkning. Det är önskvärt att viktiga kommunblockscentra även i fortsättningen kan behålla en tillfredsställande tätortsservice. Det gäller även en del andra tätorter som inte föreslagits bli centra i kommunblock. Utöver utredningens förslag bör generella åtgärder snabbt genomföras. I den motion som folkpartiet väckt vid årets riksdag finns många goda förslag, som delvis berörts tidigare här i kammaren av herr Larsson i Umeå. Jag skall inte upprepa dessa utan vill bara understryka betydelsen av bättre och billigare kommunikationer samt rimligare frakttaxekostnader. Dessutom bör förslaget om arbetsgivaravgiftens avskaffande noggrant övervägas. Men den allra viktigaste åtgärden är att fastställa ett mål för de berörda regionerna, vilket vi från vårt håll krävt vid flera tillfällen när dessa frågor varit uppe till be handling. Det är av avgörande betydelse för att nå resultat att ha ett mål att rikta alla sina handlingar emot. Vilket mål har nu regeringen för exempelvis mitt hemlän? Finns det någon som kan svara entydigt och klart på den frågan? Jag har läst några utredningar och blivit en aning förvirrad. Bl a. läste jag utredningen om radio-TV:s regionala utbyggnad och organisation, där det i en bilaga redovisas väntade befolkningstal år 1980, varvid man utgår från prognos 0 som räknar med 9535 000 invånare för Jämtlands län. När det gäller femårsplanen för bostadsförsörjningen uttalas att underlaget är prognos 2 i Länsplanering 1967, vilket är detsamma som den centrala bedömningen. Bara dessa två exempel visar ju oklarheten. När dessa länsprognoser upprättades och publicerades uppfattades de som mycket deprimerande för avfolkningslänen och möttes med stark kritik. De skulle verka styrande i negativ riktning, bromsa investeringslusten, kort sagt förta tron på områdets framtid och därigenom påskynda en från många synpunkter olycklig utveckling. Försvararna framhöll att en prognos absolut inte fick betraktas som ett faktum utan bara visar en trolig utveckling, om ingenting gjordes och om låt-gå-politik tilllämpades. Något sådant skulle inte få ske i vårt samhälle med stark samhällssolidaritet. Men vad är det nu som skall äga rum inom två viktiga samhällssektorer? Jag tänker på vägplanen och bostadsprogrammet för de närmaste fem åren. Där låter man de negativa prognoserna utgöra grunden för sina ställningstaganden och på så sätt styra utvecklingen. Kritiken mot Länsplan 67 får rätt och farhågorna besannas. Det framgår av femårsplanen för bostadsbyggandet, att programmet koncentreras till orter med klart expansivt näringsliv och behov av kontinuerligt byggande, och som underlag har man prognos 2 i Länsplanering 1967, d.v.s. den centrala be dömningen. Därvid följer man ju departementets direktiv. I grova drag går fördelningen ut på att 40 procent av den garanterade produktionen går till de tre storstadsområdena, 40 procent till 55 expansiva kommunblock och endast 20 procent till landet i övrigt. 20 procent av produktionen till områden utanför de expansiva ger inte stort utrymme till orter som vill arbeta sig upp ur underläget. De små får inte stora möjligheter att utvecklas. En annan negativ konsekvens av det nya systemet är att kommuner som inte kommer att klassificeras som expansiva inte får lika långsiktiga rambesked som tidigare. Kommunerna kan tidigast i mitten av år 1970 få uppgift om sin ram för år 1971. Man försvårar för de mindre och svagare orterna och styr över och stärker ytterligare de stora och starka. Beträffande vägplanen är tendensen genomgående densamma. Det gäller t.ex. anslagen till byggande av länsvägar där de fem Norrlandslänen tillsammans med Kopparbergs län kan förvänta sig att fram till 1974 få minska sina ordinarie anslagsplaner med två tredjedelar. Därtill kommer att det särskilda anslaget till byggande av ödebygdsvägar försvinner, och det är en mycket olycklig åtgärd. Anslaget till ödebygdsvägar är av särskild betydelse för sådana bygder i fjälltrakterna, vilkas fortbestånd är beroende av turistnäringens upprätthållande och utveckling. Vägarna till dessa bygder är ofta av mycket bristfällig beskaffenhet, och det är inte ovanligt att de under högsäsongen på vårvintern blir praktiskt taget ofarbara till följd av skador genom snösmältning och tjällossning. På grund av dessa trafiksvårigheter och de stora avbräck som därigenom vållas turistnäringen framstår i många fall en vägombyggnad som ett livsvillkor för den berörda bygden. Möjligheterna att tillgodose dessa vägbehov genom beredskapsarbeten är i stor utsträckning begränsade, efter som vägarbeten vintertid genom vägarnas lokalisering till stor del omöjliggöres på grund av besvärliga snöoch klimatförhållanden. De statliga stöden till upprustning och aktivering av olika slag av turistanläggningar i fjällområdena äventyras därigenom, och effekten av sådana åtgärder kan helt utebli, om man inte nöjaktigt kan ordna vägförbindelserna. De är en avgörande förutsättning för att verksamheten skall kunna fortgå. Jag har här pekat på två avsnitt där samhället genom sina beslut och åtgärder helt styr utvecklingen, och det tycks som om man helt har koncentrerat sig på att lösa de expansiva regionernas problem men lämnat glesbygden åt sitt öde. Investeringarna på två viktiga samhällssektorer styrs bort från de svaga regionerna och försvårar deras utveckling. Här har regeringen haft frihet och möjlighet att visa sin viljeinriktning. Efter allt tal om solidaritet och ökad jämlikhet inte bara mellan människorna utan mellan regioner — olika områden av vårt land — är dessa förslag svårförståeliga. Statsministern förklarade i en intervju i samband med det s.k. Norrlandspaketet att nyheter som berör speciella områden borde presenteras där verkningarna kommer. Borde det då inte ha funnits anledning för honom att också ta med de här mindre goda åtgärderna? Det skulle ha varit ett utsökt tillfälle för honom att lyssna till rörelsens reaktion. Herr talman! Jag har här berört två viktiga delar av nådiga luntan, som är stor och omfattande, och sökt finna ut vad som där är sken eller verklighet, men jag har tyvärr inte lyckats med detta.

Herr talman! Årets statsverksproposition — den första på 1970-talet — innehåller inte särskilt många nyheter; åtminstone gäller detta jordbrukets hu vudtitel. Regeringen fortsätter den jordbrukspolitik den slagit in på enligt 1967 års majoritetsbeslut. Man ser som en huvudsak att pressa ned försörjningsgraden till 80 procent eller ännu mindre, med alla de nackdelar detta medför för landet i dess helhet men för vissa delar i synnerhet. Jordbruksministern framhåller i huvudtiteln med en tillbakablick på 1960-talet för det första att åkerarealen minskar med ca 1,5 procent per år, för det andra att brukningsdelarnas antal sjunker med ungefär 5 procent per år och för det tredje att arbetskraften inom jordbruket minskar med 10 procent per år. Det är naturligtvis inte felaktigt att rationalisering och mekanisering sker. Om detta är vi helt ense. Men den jordbrukspolitik som förs slår många gånger blint och är alltför stel i sina former. De synpunkter och förslag som vi från centern framförde år 1967 är fortfarande aktuella, men problemen är olösta — detta på grund av att regeringen med sin makt har ett bristande intresse för jordbruksnäringen. Huvudmålsättningen för jordbrukspolitiken måste enligt vår mening vara att skapa effektiva och lämpliga jordbruksfastigheter och dessutom att se till, att jordbrukarna erhåller en inkomst som är likvärdig med andra samhällsgruppers. Det talas i dessa dagar så mycket om jämlikhet, men det kan väl inte vara jämlikhet att alla de människor, som skall svara för att tillhandahålla livsmedel, i jämförelse med andra grupper skall ha en längre och hårdare arbetsdag men ändå en lägre inkomst och vidare ett arbete förenat med mycket stora risker. När människor i den situationen dessutom får höra att de inte är tillräckligt effektiva, blir arbetet tungt och framtiden dyster. Igenväxningen av åkrar och förlusten av grannar sprider också vemod, och arbetet blir inte lättare. För bonden är igenslyingen och skogens återtagande av mark inte uppmuntrande. Vår befolkning växer vad gäller landet i stort, och det råder dessutom svår brist på livsmedel i hela världen. Många människor svälter. Jag tror att vi behöver de svenska åkrarna för att klara en nödvändig produktion av livsmedel dels för vårt eget folk, dels kanske i viss mån för att hjälpa andra. Den lilla överskottsproduktion vi har kan snabbt förbytas i ett underskott, och det pekar också trenden på. Den dag torde inte vara långt borta när detta är ett faktum. Vi har råd med ett starkt kostnadskrävande försvar, som kostar totalt 5 836 miljoner kronor, eller 730 kronor utslaget på varje samhällsindivid, men vi har inte råd med det som är mest väsentligt, nämligen en garanterad livsmedelsproduktion här i landet. Den behövs för oss i vardagslag men naturligtvis i synnerhet vid krigsfara. Många mindre jordbruksföretag, speciellt i Norrland men även i skogslänen, dit mitt län Värmland hör, skulle med ett visst stöd kunna hållas flytande, om den goda viljan och förståelsen fanns. Dessa jordbrukares levnadsvillkor kan inte bemästras enbart genom prisförbättringar, men en stimulans på ett eller annat sätt till jordbruket skulle vara den bästa och billigaste metoden även för att lösa t.ex. naturvårdsproblemen. Den synpunkten har också förts fram av centerpartiet, men vi har inte lyckats få gehör för våra tankar. Nu har dock en utredning påbörjats om lämpliga stödåtgärder för jordbruket i Norrland och för skogslänen. Jag vill poängtera att sådana åtgärder är både nödvändiga och mycket brådskande; annars växer markerna igen. Vad man säger om Norrland gäller många skogslän och i högsta grad Värmland. Många människor har där levt av jordoch skogsbruk, men mekaniseringen och igenläggningen av åkerjord har friställt ett stort antal. Flera småföretag i andra branscher har också tvingats lägga ned driften. Vi har inte lyckats till Värmland få de ersättnings industrier som var nödvändiga om de friställda skulle kunna ges arbete. Om vi ser tillbaka på 1960-talet finner vi att 14 000 människor då har flyttat ut ur länet. 50 procent av dem är i åldrarna 14—29 år. Detta är en dyster bild. Nettominskningen i invånarantalet har under 1960-talet varit 6 400 personer i Värmlands län trots att folkökningen i landet i dess helhet varit väsentlig. 1960-talet var sålunda ett hårt årtionde för vårt län. År 1850 hade Värmland 5,6 procent av landets befolkning, år 1965 var procenttalet endast 3,7. Vilka svårigheter detta innebär för kommuner och landsting när det gäller att klara vårdfrågor och mycket annat är uppenbart för var och en — allra helst när man betänker att så många yngre människor har flyttat. För denna utflyttning bär onekligen regeringen ansvaret. När centerpartiet började diskutera lokaliseringspolitiska insatser för att hjälpa sådana län och bygder, ville de andra partierna inte lyssna. Men motståndet upphörde till slut tack vare centerpartiets påtryckningar; vi fick i gång en lokaliseringspolitik, och att detta var den rätta satsningen har redan visat sig. Vi startade emellertid för sent och insatserna borde ha varit större. Hade vi inte tillgripit denna metod hade läget dock varit ännu sämre. Som herr Antonsson i går nämnde har många, även regeringen, verkat för att människor flyttar till storstadsregionerna med den miljöförsämring som blir följden av att så många dras samman till vissa platser. Det är förenat med stora kostnader att lösa de problem som har uppstått inom de växande storstadsregionerna, men problemen i de avfolkade bygderna är trots allt större. Regeringen har också fört en mycket hård bostadspolitik mot sådana län som Värmland. Vi har fortfarande inom våra gränser 3,7 procent av landets befolkning, men vår bostadskvot utgör knappt 2,5 procent. Det förhållandet att vi inte kan ge ungdomen bostäder bidrar till att den flyttar. En kraftig befolkningskoncentration till Stockholms-, Göteborgsoch Malmöområdena kan inte vara nationalekonomiskt riktig. Stora problem och kostnader uppstår för samhälle och stat i fråga om dessa storstadscentra, och det är skattebetalarna i hela vårt land som får svara för utgifterna samtidigt som de egna bygderna ofta avfolkas med ytterligare svårigheter som följd för de människor som bor kvar. Sådant kan inte vara vettigt. Vi måste få en bättre bostadskvot i dessa län om vi skall kunna bevara balansen och motarbeta avfolkningen. En hårdare satsning på lokaliseringspolitiken är absolut nödvändig. Men skall det vara möjligt att få företag att etablera sig t.ex. i Värmland måste bättre grundförutsättningar för länet skapas. Det gäller bl.a. sådana frågor som en bättre kanalled från Vänerregionen till Västerhavet. Jag skall inte gå närmare in på den frågan just nu — den diskuterades från denna talarstol före jul. Jag vill dock i detta sammanhang framhålla att en tillfredsställande lösning får vi aldrig med mindre än att det skapas en ordentlig kanalförbindelse med Västerhavet via Uddevalla. även om en sådan förbindelse kostar en hel del pengar i anläggning, är det på sikt en riktig satsning. Skall vi behöva vänta på att en katastrof eller någonting annat inträffar, innan man inser detta? Jag skall även ta upp den viktiga frågan om vägarna. Ett väl utbyggt vägnät med hög standard är den absolut effektivaste produktionsfaktorn. En kraftig satsning på vägbyggnader är alltså en av samhällets angelägnaste uppgifter. Det är också en grundförutsättning för att man skall få industrier att etablera sig i sådana delar av landet som exempelvis Värmland. Vi har i vårt län stora behov av utbyggnader som vi förväntar oss skall bli tillgodosedda. Jag tänker framför allt på mellanriksvägen över Värmland till Norge men även på andra viktiga vägprojekt. Jag beklagar att kommunikationsministern inte kunnat åstadkomma bättre möjligheter för en utbyggnad av vägnätet än de som anges i den föreliggande statsverkspropositionen. Vi borde kunna spara mycket pengar genom att satsa mindre på utflyttning av folk till storstadsregionerna. Därmed skulle vi också kunna inbespara stora kostnader för vägbyggnader och annat i dessa regioner och i stället använda pengarna till byggande av vägar och kanaler som skulle ge de delar av vårt land som håller på att avfolkas utvecklingsmöjligheter. Vi skulle då också åstadkomma en balans och en bättre miljö i dessa områden. Fram till 1980-talet behöver vi i Värmland 8 000—10 000 nya arbetsplatser för att kunna bereda dem som blir friställda under denna tid sysselsättning och därmed behålla dem i vårt län. För att vi skall lyckas härmed är det absolut nödvändigt med de grundförutsättningar jag nu talat om. Vi behöver också en förbättring av lokaliseringspolitiken och en kraftigare styrning av denna. I det avseendet hälsar jag med tillfredsställelse att lokaliseringsutredningen i sitt nu framlagda betänkande föreslår att Hagfors, Filipstads och Munkfors kommunblocksområde skall ingå i det norra stödområdet. Jag har tidigare motionerat härom. I min motion yrkade jag emellertid också att Storfors kommunblocksområde skulle tillhöra norra stödområdet. Detta föreslår dock inte lokaliseringsutredningen, men jag anser fortfarande denna sammanslagning vara riktig och välbehövlig. Dessutom föreslår lokaliseringsutredningen — något som jag också beklagar — att Säffle kommunblocksområde skall brytas ut ur norra stödområdet. Detta kan helt enkelt inte vara riktigt, ty detta kommunblocksområde kommer inom den närmaste tiden att få ett tillskott av kommuner, som har många friställda som måste beredas sysselsättning. Det är därför absolut nödvändigt att Säffle får de möjligheter som stödområdesbestämmelserna ger för att skaffa arbete och utkomst åt de fristälida. Med tanke på den starka befolkningsminskning som ägt rum i Värmland och de svårigheter som därav följt, borde hela länet ingå i norra stödområdet. Det skulle betyda att den industri som därmed skulle kunna etableras i Värmland i första hand skulle lokaliseras till Värmlands skogsoch mellanbygder. Men vissa industrier kan inte förläggas till skogsoch mellanbygden. Dessa industrier skulle emellertid räddas till länet, om hela Värmland tilihörde norra stödområdet och industri kunde förläggas dit. Det är således i första hand nödvändigt att Hagfors, Munkfors, Filipstads och Storfors kommunblocksområden tillförs norra stödområdet och att Säffle får vara kvar där. I andra hand är det önskvärt att även Värmland som helhet förs till detta stödområde. Herr talman! Till sist vill jag något beröra herr Strängs skatteförslag. Det är svårt att vid detta tillfälle utförligare kommentera detta förslag, eftersom ännu inte alla premisserna föreligger. Vi måste vänta med den mer ingående diskussionen till dess skattepropositionen kommit. Jag vill dock uttala mycket starka betänkligheter mot det system med fullständig särbeskattning som det har talats om. Avsikten torde väl vara att i större utsträckning få ut kvinnorna på arbetsmarknaden. Jag måste säga att de som önskar ha en fullständig särbeskattning synes dåligt värdesätta den hemarbetande husmoderns arbetsinsatser, och detta vill jag beklaga. även om vi ännu inte sett det slutliga förslaget, befarar jag att det kommer att bli svårt att vinna gehör för detta för de familjer där husmodern arbetar hemma, va re sig hon hjälper maken i dennes rörelse eller sköter barn och familj, eller kanske helt enkelt inte har några möjligheter att få arbete utanför hemmet. Jag tror alltså att det föreligger mycket stora risker för att familjernas skattesituation blir betydligt försämrad. Så får emellertid inte vara fallet. Finansministern har sagt att särskilda åtgärder skall vidtas på sikt, men de är att betrakta som rena övergångsbestämmelser. Alla som har sysslat med skattefrågor har svårt att tro att resultatet skall bli en förbättring för dessa människor; snarare blir det säkerligen en försämring. Men till detta får vi som sagt återkomma senare.

Herr talman! I ett samhälle där staten och det allmänna tar hand om alltmer finns det en fara att den enskilda människan glöms bort och att man fastnar i ett kollektivt betraktelsesätt. Vid rationalisering kräver man avsevärd och utökad hjälp av maskinella resurser, och vi får då akta oss för att skapa ett utpräglat datasamhälle. Samhället är ju till för människans skull och inte tvärtom. Omsorgen om människan måste sättas främst i vårt politiska handlande. Att söka hjälpa människorna är, för att citera Dag Hammarskjöld, politikens mål. När sedan denna omsorg om den enskilda människan skall konkretiseras och överföras till olika frågekomplex kan — det erkänner jag gärna — komplikationer uppstå, och många överväganden måste göras. Kanske väljer vi olika vägar när det gäller att hjälpa människorna. Men låt oss inte misstänkliggöra varandras motiv, även om medlen är olika. Vi som är engagerade i det politiska arbetet känner säkert alla ett stort ansvar. Det gäller för oss att ha målet klart i sikte; det är, för att använda titeln på en nyutkom men bok »För människans skull» som vi arbetar. Det är inte fråga om att övervältra allt ansvar från den enskilde till samhället — i grund och botten är ju samhället vi, vi alla som bor och arbetar i detta land. Samhället och vi som är ställda i ledningen av det samhälleliga arbetet skall söka åstadkomma bästa möjliga grundtrygghet för människorna och i våra strävanden sikta mot ett socialt rättfärdighetssamhälle. En liberal ledstjärna har under ett sjuttiotal år varit »rätt åt alla — orätt åt ingen>. En sådan åskådning är alltfort aktuell. Även om de ekonomiska spörsmålen dominerar riksdagens remissdebatter och även om dessa problem är av utomordentlig betydelse för alla vårt lands innebyggare, finns det dock åtskilliga andra betydelsefulla frågor som läggs på riksdagens bord. Människan lever ju inte av bröd ailenast. Vi har ännu inte delat upp remissdebatten på olika debattområden, och jag kan därför nu beröra några sådana frågor. Under flera år har abortfrågan varit under livlig debatt. Särskilt livligt debatterades den efter höstens TV-program i denna fråga. Det har förekommit åtskilliga demonstrationer, inte minst från ungdomens sida, och gjorts åtskilliga uttalanden mot den alltför fria synen på abortfrågan. Ännu har den arbetande abortutredningen inte lagt fram sitt betänkande, och det är möjligt att det inte kommer förrän till hösten. Bland de uttalanden som gjorts i frågan vill jag erinra om det som sänts ut av Kristet sociala rådet i vårt parti. Det heter däri bl.a.: »En ny respekt för det skapade livet och en social syn på kvinnans svåra situation måste ligga till grund för abortlagstiftningen. Förenklade krav som ”fri abort” bör inte få bestämma samhällets hållning till den abortsökande kvinnan.

Kristna bekännare från olika läger bör kunna enas om en dylik målsättning, och även utanför deras led finns det säkert många som vill slå vakt om det ofödda barnets rätt att leva och utvecklas, liksom om att ge familj och mödrar bästa möjliga stöd. Med oro har många ansvarskännande medborgare i vårt land iakttagit den stigande brottsligheten, särskilt bland ungdom. Många riksdagsmotioner har under det gångna decenniet avlämnats i denna fråga, och åtskilliga utredningar har gjorts. Men kanske är det som kriminalvårdsstyrelsen skrev för några år sedan: »En myckenhet av intresse, entusiasm och kunskap hos utredarna har bundits i dessa förslag, men inte kan man påstå att något av dem avsatt resultat som kan tjäna som en vall mot den stigande brottsligheten. Statsmakternas intresse har ebbat ut i samma stund som utredningsresultaten med deras ekonomiska krav presenterats.» Utan tvivel måste samhället sätta in större resurser i brottsbekämpandet. Från polisoch kriminalvårdshåll har vittnats om en utbredd avtrubbning av egendomsbegreppet och en skrämmande brist på etiska och allmänna normer. Givetvis har hemmens minskade auktoritet och bristande kontakt med det uppväxande släktet en stor del i den utveckling som vi nu ser. Goda hem är alltfort samhällets grundvalar. Skolans fostrande betydelse har kanske också försummats. Ännu en gång måste det understrykas som har slagits fast såsom skolans målsättning — det gäller såväl grundskolan som gymnasiet — nämligen >»respekt för sanning och rätt, för människans egenvärde och därmed för rätten till personlig integritet». Det är en målsättning som inte minst våra svenska hem borde ta ad notam och söka, gemensamt med skolan, förmedla till det unga släktet. Skolöverstyrelsen har understrukit — och riksdagen har godkänt det uttalandet — att de etiska principer som anges i »Mål och riktlinjer för grundskolan» hör till det centrala i kristen etik men också är väsentligt för människor som har en icke kristen livsåskådning. Vi har för skolans religionskunskap accepterat en objektiv, på saklig grund vilande undervisning, med — vad avser kristendomen — bibeln i centrum såsom varande dess urkund. Det betyder, som skolöverstyrelsens chef vid flera tillfällen understrukit, inte en oengagerad undervisning — tvärtom. Inte heller betyder det att undervisningen inte skall påverka eleverna. Al undervisning måste påverka. Vad som inte tillåts är auktoritativ påverkan eller propaganda för visst samfund eller exempelvis för ateism. Skolans undervisning skall vara kunskapsförmedlande. Det är kyrkornas och trossamfundens sak att bygga vidare och hjälpa människor fram till en hållbar tro. Vår tids ungdom är förvisso inte sämre än tidigare generationers. Det finns mycken ambitiös, frisk och rättänkande ungdom i dag, men frestelsemängden är mycket större än tidigare. En äldre generation har kanske inte givit ungdomen det föredöme och det exempel den borde ha fått. Massmedia — press och film, radio och TV — har inte besinnat sitt stora ansvar, inte minst inför barnen och de unga. Ett förråande inflytande, en moralupplösande tendens har ofta observerats i radiooch TV-programmen. Dessa monopolmedia borde bättre sovra och väl ja sina program, som ju går direkt in i hemmen. Det hjälper inte att hänvisa till avstängningsknappen. Vi måste alla — inte minst inom de ledande skikten — betänka vårt ansvar inför framtidens Sverige. Den s.k. nya moralen berömmer sig av att ha brutit ner gamla tabuföreställningar, men den har genom sin propaganda ruinerat folk på hyfs och hänsyn. Klotterplankens vokabulär har blivit högsta mode. Varför skall inte ett litet skolradioprogram få innehålla tjugo svordomar, då vårt språk i hög grad är uppblandat med svordomar — har någon frågat. »Håll Sverige rent!» är en bra paroll i yttre miljöavseende. Skulle den inte behövas också på nämnda områden i andligt avseende? Mellanölet, som släpptes fram efter en hänsynslös propaganda från visst håll och som skulle bli en ersättare för starkare drycker, har blivit en verklig fara, främst för ungdomen. Skolöverstyrelsens chef Jonas Orring gjorde i somras ett uppmärksammat angrepp just på mellanölet. Det blir allt vanligare att 13—14-åringar tar sig en fylla på mellanöl, och s.k. ölpartyn lär förekomma ända ner bland 9—10-åringar. Ölet får nu genom propositionsförslag ett skattepålägg, vilket kanske kan minska användningen i någon mån. Men betydligt kraftigare åtgärder måste säkert till för att bringa ner ölkonsumtionen. Hade Systembolaget kunnat överta mellanölsförsäljningen i sina butiker, hade mycket varit vunnet, men detta sägs vara besvärligt av utrymmesskäl. Åldersgränsen för inköp bör kunna höjas. De växande kraven från vissa ungdomskretsar på att mellanöl skall finnas i ungdomsgårdarna och vid olika arrangemang i skolorna måste från samhällets sida mötas med en fast och bestämd hållning. Inte bara skolan utan också Sveriges Radio måste i ökad utsträckning känna ansvar för undervisningen i alkoholfrågor. Det är också en uppgift för stat, kommun, nykterhetsorganisationer och ungdomsrörelser. I samband med de ungdomsproblem som jag här har berört måste några ord sägas om ungdomsorganisationernas stora betydelse. Den ungdom som varit aktivt engagerad i någon ungdomsförening eller juniorgrupp träffar man ytterst sällan ute på brottets bana. Det är därför helt enkelt en plikt för staten och det allmänna att ge denna ungdomsverksamhet — den må vara ideellt, kristet, sportsligt eller scoutbetonad — inte bara ett tack utan också ett verksamt stöd — och ett ökat sådant. Tusentals och åter tusentals ungdomsledare offrar här år efter år tid och kraft för att vägleda och hjälpa de unga; och detta utan någon som helst pekuniär ersättning. De anslagsförslag som lagts fram av utbildningsdepartementet är bra, men de är i flera avseenden otillräckliga och bör så snart som möjligt höjas. Tidskriften »Kristet forum» har nyligen publicerat några artiklar i anslutning till frågan »Skall kyrkan politiseras?»>. Redaktören Ansgar Eeg-Olofsson svarar: »Kyrkan kan inte politiseras, därför att kyrkorna inte kan politiseras ...> — »Men>, säger han, »den pågående väckelsen till världen är så betydelsefull att den inte kan tillåtas stanna vid ansatser och god vilja...» Jag kan instämma med Eeg-Olofsson i dessa dubbla slutsatser. Kyrkan får inte politiseras i den brukliga bemärkelsen. Församlingar, samfund och kyrkor består av medlemmar som är enrollerade i olika politiska gruppbildningar. Men den kristna samsynen måste tillåta att kyrka, samfund och kristenhet blir samhällstillvända och söker hjälpa människorna i både materiellt och andligt avseende. I de problemkomplex som jag har berört bör alla goda krafter samarbeta. Vi som har en kristen livssyn, där den enskildes människovärde respekteras, där man strävar efter att ge lika möjligheter till alla och där rättvisan är ledstjärnan, vi bör naturligtvis kunna samarbeta med andra som — fastän de inte har den nytestamentliga människosynen — ändock vill söka förverkliga sådana ideal och krav. Dessa krav berör inte bara den egna rasen eller det egna landet — kraven är världsomspännande. Anders Frostenson uttrycker det så: Alla äro våra bröder, Som på jorden bo och bygga. Då vi bröders bördor bära, Med och för varandra lida, Är oss Kristus åter nära, Vandrar, osedd, vid vår sida.»

Herr talman! Vid sessionens första sammanträde erinrade kammarens ålderspresident Tage Erlander om författningsreformen och framhöll då, att det borde vara värdefullt med en träning redan i år i fråga om ökad självdisciplin och en förändrad debatteknik. Jag hade, herr talman, tänkt försöka efterkomma den uppmaningen, men det verkar ganska lönlöst i varje fall att döma av remissdebattens hittillsvarande förlopp! Vi har i dag fått uppleva att remissdebatten har avbrutits av en s.k. frågestund. Det var ju våren 1964 som särskilda frågestunder infördes. Åren närmast före ställdes följande antal frågor: år 1961 70, år 1962 65 och år 1963 72. Men under föregående riksdagssession ställdes inte mindre än 356 enkla frågor! Det vare mig fjärran, herr talman, att generalisera, men jag kan inte frita mig från den känslan att den frågande i vissa fall är mindre intresserad av svaret än av att behålla en tätplacering i de tidningar eller tidskrifter som levererar tabeller över det som skulle kunna anses vara beviset på en riksdagsledamots aktivitet. Den som befann sig här i kammaren fredagen den 12 december i fjol eller den som till äventyrs läst protokollet från det sammanträdet kan inte undgå att konstatera, att den dagen utgjorde ett skräckexempel på missbruk av kammarens tid. Sammanträdet var avsett för besvarande av interpellationer. Det började kl. 11, men kammarens ledamöter åtskiljdes inte förrän efter sex timmar. Fyra av timmarna följde på det svar som lämnats av vederbörande statsråd på en interpellation från en f.d. partiledare angående de finansiella förutsättningarna för fullföljande av bostadsbyggnadsprogrammet för Storstockholmsområdet med härför nödvändiga trafikinvesteringar. Det räckte nämligen inte med att interpellanten i ett långt anförande kritiserade svaret, utan ytterligare fem i kammaren närvarande folkpartister ansåg sig föranlåtna att delta i debatten och med vissa variationer upprepa de synpunkter som interpellanten redan anfört. Jag föreställer mig att såväl tjänstgörande talmannen som sekretariat och stenografer var tacksamma för att inte ytterligare ledamöter från samma parti fanns närvarande i kammaren just då. Så här kan det ju inte få gå till i fortsättningen. När ålderspresidenten, som jag tidigare framhöll, riktade en maning om en viss självdisciplin kan det ju tänkas — vad vet jag — att det var sådana här företeelser han hade i tankarna. Men det är inte bara i detta avseende som jag skulle vilja anföra några synpunkter på den debatt som hölls utan även beträffande dess sakliga innehåll, eftersom jag i olika sammanhang sysslar med bostadsfrågor. Interpellanten hade frågat, om regeringen ville medverka till att finansiella förutsättningar skapades för fullföljande av bostadsbyggnadsprogrammet för «Storstockholmsområdet med härför nödvändiga trafikinvesteringar, så att nu hotande rubbningar och nedgång i bostadsbyggandet inom <Storstockholmsregionen undveks. Interpellanten fick ett svar som av naturliga skäl huvudsakligast rörde sig om trafikförsörjningen. Men han var inte nöjd härmed utan ansåg att vederbörande statsråd förbigått frågan om bostadsbyggnadsprogrammet. Det var ganska naturligt att så hade skett eftersom interpellationen till alldeles övervägande del berörde just trafikförsörjningsfrågorna. Det dröjde sedan inte länge förrän f. d. partiledarens ivriga sekundanter givetvis hamnade ute på Järvafältet och med frenesi hävdade, att socialdemokraterna inte uppfyllt sitt löfte från den kommunala valrörelsen 1962. Jag skall inte närmare gå in på alla de pusselbitar som föreligger när det gäller att åstadkomma den erforderliga planeringen därstädes. Men jag tycker det är i högsta grad missvisande att försöka ge allmänheten den uppfattningen att de lägenheter som hitintills inte kunnat uppföras inom det ifrågavarande området under denna tid skulle ha fråntagits Storstockholmsområdet. Situationen är fastmer den att byggnadsproduktionen i Storstockholmsområdet i absolut tal ständigt ökat.

Storstockholms andel av det totala antalet färdigställda lägenheter under 1969 beräknas uppgå till ca 20 procent. Då vi kan utgå ifrån att det totala antalet färdigställda lägenheter i landet det året kommer att närma sig rekordsiffran 110 000 lägenheter, kan man med en preliminär siffra för december alltså räkna med att det totala antalet färdigställda lägenheter för <Storstockholmsområdet under 1969 kommer att uppgå till ca 21 800. Som jag framhöll har Storstockholms andel under senare år uppgått till 20 procent av det totala antalet lägenheter i landet. Detta är inte tillräckligt, men jag anser att det är missvisande att som vid det nämnda tillfället ställa den siffran i relation till det högre procenttal som, med avseende på den totala bostadsbristen i riket, med varierande storlek nämns som bostadsbrist i Storstockholmsregionen. Vi har nämligen fortfarande synnerligen osäkra uppgifter om de bostadssökandes situation i landet, om de helt saknar lägenhet, om de är inneboende eller det är fråga om byte av lägenhet. Under åren 1962—1969, herr talman, uppfördes i «:Storstockholmsregionen 128 000 lägenheter för ca 400 000 människor. Skulle folkpartirepresentanterna i denna region ha kunnat övertyga sina partivänner ute i landet — det hade kanske varit ännu svårare att övertyga centerpartiets representanter — om en annan fördelning av bostadsbyggandet? Jag skulle vilja fråga, om någon verkligen på allvar tror att det skulle ha varit politiskt möjligt att i avsevärd grad öka bostadsbyggandets omfattning i storstadsregionerna. Jag tror det inte, och säkerligen inte heller vissa av de folkpartister som deltog i debatten den 12 december, i varje fall inte när de nu kommer ut i valrörelsen i det län där de en gång i tiden hörde hemma! Då kommer givetvis tongångarna att vara annorlunda och överensstämma med vad centerpartiets förste vice ordförande anförde här i kammaren under den allmänna politiska debatten i slutet av oktober föregående år, då han mycket utförligt redovisade vägverkets skrivelse till länsstyrelserna i somras angående de medelsramar som de olika länen skulle få disponera för planering för vart och ett av åren fram till 1974. Han påpekade bl.a. att Stockholms län i fråga om byggandet av riksvägar skulle få en fördubbling av anslaget, medan en rad andra län skulle få vidkännas minskningar, och beträffande länsvägar framhölls att sam ma län kunde påräkna en fyrdubbling medan många andra län även härvidlag skulle få påräkna en minskning, inte minst Norrlandsiänen. Herr Fälldin framhöll att man med en växande befolkningskoncentration måste räkna med krav på en utbyggd och ändamålsenlig trafikapparat och att denna bör tiligodoses, men att det inte kan anses alldeles självklart att ett tillgodoseende av dessa behov skall möjliggöras genom att andra områden tvingas avstå från helt nödvändiga vägbyggen. Ett förverkligande av regionplanen för Storstockholm ansåg herr Fälldin kunde innebära att andra områden i landet fick betala enligt den princip som kommit till uttryck i vägverkets skrivelse, och han anklagade regeringen för att bedriva central styrning. Ja, här är problemet i ett nötskal. Om vi är överens om att vi har begränsade ekonomiska resurser i samhället, så blir det alltid fråga om en avvägning. Om man inte är beredd att förstärka samhällsresurserna — och det är man ju inte så ofta från oppositionens sida — då tycker jag att man avhänder sig rätten att, som mittenpartiernas representanter gör i det här fallet, ge sken av att man står så att säga på båda sidorna. Det är för all del inte särskilt ovanligt, och vid närmare eftertanke är det kanske den rätt som en politisk opposition har. Det är svårt det här med mittenpolitik! Sedan vill jag anföra några andra synpunkter beträffande bostadsbyggandets problem. I inrikesdepartementets huvudtitel har anmälts Näringslivets byggnadsdelegations framställning om en avveckling av det lånesystem som 1967 års riksdag fattade beslut om, alltså de s.k. paritetslånen. Delegationen, som även i andra sammanhang under den senaste tiden har visat stor aktivitet på bostadsområdet — vilket jag inte nu skall gå närmare in på — framhåller att det lånesystem som nu tillämpas innebär betydande ekonomiska risker i framtiden både för statsfinanserna och från fastighetsförvaltningssynpunkt. Jag vill då säga att alla väl minns hur vi ända sedan den moderna bostadspolitikens tillkomst i slutet på 1940-talet ständigt har fått kritik från oppositionen rörande det generella subventionssystem som ingick som ett led i lånebestämmelserna. Det gällde dels den garanterade räntan, dels de s.k. räntefria stående delarna av lånen. År efter år har vi mött en ständig opposition mot det systemet. Efter grundlig utredning infördes så paritetslånesystemet, och knappt har vi hunnit börja tillämpa det förrän man på sina håll är beredd att döma ut systemet. Enligt byggnadsdelegationens uppfattning skulle avvecklingen påbörjas snarast och genomföras under en tid av tio år. Bostadsstyrelsen har yttrat sig över framställningen och inte funnit skäl tillstyrka densamma. Styrelsen hävdar att de skäl som låg till grund för beslutet alltjämt gäller, nämligen att bostadskostnaderna bör avskärmas från inverkan av räntevariationer och att även hyressplittring måste motverkas. Meningen var ju att man i framtiden skulle kunna anpassa bostadskostnaderna till en fortsatt inkomststegring. Vill man göra hyrespolitiska bedömningar, finns det möjligheter att ändra basannuiteten. Det skall erkännas att förhållandena nu i början av det nya systemets tilllämpning avviker en del från den långsiktiga bedömning man hade när beslutet genomfördes, men att nu vidta ändringar finns det inte tillräckligt underlag för. Departementschefen har instämt i bostadsstyrelsens synpunkter men har också framhållit att han är beredd att noga följa utvecklingen. För att ge ytterligare eftertryck åt Näringslivets byggnadsdelegations framställning har på de yttersta av dessa dagar från byggarhåll vidtagits åtgärder, som måste anses vara ett led i den politiska aktion som gjorts mot systemet. För ett färdigställt byggnadsföretag har vederbörande byggmästare tackat nej till det statliga lånet och hos hyresnämnden begärt att få ta ut hyror som täcker kostnaderna för privatfinansieringen, vilket i nuläget innebär en höjning av månadshyran med 114 kr. för en trerummare, samtidigt som retroaktivt krav riktats mot vissa hyresgäster på mer än 6 000 kr. Vederbörande påstår sig göra detta av omtanke om framtidens hyresgäster. Han kommer säkerligen att få synnerligen svårt att förklara sitt handlingssätt för dem som för närvarande bor i lägenheterna och som vid inflyttningen för snart fem år sedan bibringades den uppfattningen att fastigheten skulle statligt belånas. Det skulle vidare vara en hel del att säga om de nya riktlinjer för bostadsbyggnadsplanen som föregående års riksdag fattade beslut om. Beslutet grundade sig på det förslag som delegationen för bostadsfinansiering avlämnade i juni månad 1968. Promemorian blev föremål för remissbehandling, och när det gäller bostadsbyggnadsplanens konstruktion ställde sig så gott som samtliga remissinstanser positiva till förslaget om en uppdelning på ett garanterat program och en projektreserv. Bostadsstyrelsen har sedan under året haft att i praktiken söka omsätta riksdagens beslut, vilket visat sig i flera avseenden ganska komplicerat. Vad som i första hand kanske kommer att skapa vissa problem blir urvalet av de orter som skall omfattas av åtgärderna under de tre sista åren av planperioden, d. v. s. orter som har ett klart expansivt näringsliv och en långsiktig positiv befolkningsutveckling. Fastställandet av dessa orter får givetvis inte anses som något en gång för alla givet utan utvecklingen måste givetvis följas med stor uppmärksamhet. Bostadsstyrelsen har i sitt arbete haft att ta hänsyn till dels de länsprognoser som för närvarande föreligger, dels den fördelning av låneramar som skett under den tidsperiod vi har närmast bakom oss. För innevarande år finns ett anslag på 30 miljoner kronor till lånefonden för kommunala markförvärv. Bostadsstyrelsen har i sina petita föreslagit att anslaget borde höjas till 50 miljoner kronor för det kommande budgetåret, men departementschefen har icke ansett sig kunna föreslå en sådan höjning. Enligt min mening skulle en höjning vara starkt motiverad, icke minst på grund av att styrelsen hänvisar till ett ökat behov av lånemedel för förvärv av fastigheter inom områden med samlad äldre bebyggelse. Det hälsas med tillfredsställelse att inrikesministern tagit upp saneringsutredningens förslag beträffande ändrade låneregler när det gäller saneringsfastigheter, men det hade också varit önskvärt att lånefonden hade fått det äskade tillskottet. Jag är väl medveten om anledningen till avslaget, men om det med hänsyn till de kreditrestriktioner som för närvarande råder skall vara möjligt för kommunerna att fortsätta och intensifiera en aktiv markpolitik, är det nödvändigt att staten hjälper till genom att ställa erforderliga medel till förfogande. Kommunerna har fått ett värdefullt instrument i sina händer, nämligen förköpslagen, och vi skall också hoppas på en snar reformerad expropriationslagstiftning. Det är då så mycket större anledning att inte syftet med lagstiftningen hindras på grund av bristande ekonomiska resurser. Till sist, herr talman, endast några få ord om lokaliseringspolitiken. I statsverkspropositionen har upptagits dels 10 miljoner kronor för lokaliseringsbidrag, dels 200 miljoner kronor för lokaliseringslån. Departementschefen har aviserat att han sedermera kommer att förelägga riksdagen förslag om lokaliseringspolitikens utformning sedan den femåriga försöksperioden utgått. 1968 års lokaliseringsutredning har avgivit ett delbetänkande, vilket helt nyligen varit föremål för remissbehandling. Jag skall för dagen inskränka mig till att framhålla att det torde vara välbetänkt att även i fortsättningen koncentrera den lokaliseringspolitiska stödverksamheten till ett om möjligt sammanhållet stödområde. Det måste dock vara mindre välbetänkt att, såsom utredningen föreslagit, prioritera vissa orter. Liksom så många gånger tidigare vill jag framhålla som min mening, att lokaliseringsstödet givetvis i viss utsträckning måste koncentreras, men att för närvarande utan hänsynstagande till den regionala planering som pågår »öronmärka»> 15 orter där ett vidgat lokaliseringsstöd skulle kunnat påräknas torde vara mindre välbetänkt. Utredningen har själv anfört att det föreslagna tillvägagångssättet innebär stora avvägningsproblem och att det givetvis hade varit enklare att i stället föreslå mera allmänna riktlinjer för valet av orter. När nu utredningen icke förfarit på detta sistnämnda sätt utan i stället lagt fram ett konkret förslag med angivande av vissa orter har det skett för att, som det uttrycks, remissinstanser m.fl. skall ha möjligheter att framföra sina synpunkter och önskemål. Därest Kungl. Maj:t mot förmodan skulle följa detta förslag om Pprioritering kommer utredningen säkerligen att bli bönhörd när det gäller att få synpunkter och önskemål från de orter som inte blivit ihågkomna!

Jag vill alltså, herr talman, i detta skede starkt avråda från ett prioriteringssystem. I stället bör den vägen följas att lokaliseringsstödets nuvarande innehåll förändras, så att den föreslagna högsta gränsen för stödets omrfattning i prioriteringsorter skall fastställas men att detta stöd inte skall vara förbehållet vissa av statsmakterna i nuläget fastställda orter. Det skall alltså vara en flexibilitet inom hela området. Skulle likväl inrikesministern i sin handläggning av ärendet mot all förmodan — jag säger det än en gång — följa utredningens förslag på denna punkt, så finner jag det helt naturligt att även Gävleborgs läns norra del bör ihågkommas med en Pprioriteringsort. Det är givetvis Ljusdalsregionen jag tänker på — den region som för närvarande har de mest besvärliga sysselsättningsförhållandena i länet. Kommer regeringen att följa förslaget om s.k. industricentra bör dessa givetvis placeras i skilda delar av stödområdet med minst ett i vart och ett av de fem Norrlandslänen.

Herr talman! Herr Ekström mästrade oss i folkpartiet för en debatt som hölls här i andra kammaren den 12 december förra året. Han tyckte att vi var för många liberaler som tog oss friheten att diskutera bostadsförsörjningen för Storstockholms en och en halv miljoner medborgare. Nu är det bara så att vi liberaler är starkt engagerade i arbetet på att förhindra att nya löften om Järvafältet blir nya svek om Järvafältet. Herr Ekström menar att den där debatten ändå blev litet för lång. Han tror kanske att den blir kortare av att han själv fullföljer den nu under remissdebatten, drygt en månad senare. Jag tänker inte göra det; jag skall tala om en viktig utrikespolitisk fråga. Om herr Ekström anser att oppositionen är för flitig i interpellationsdebatter, får han väl ta fasta på det råd som herr Börjesson i Glömminge gav, nämligen att väcka en motion om en ändring i grundlagen. Här kan jag alltså intensivt instämma i vad herr Börjesson i Glömminge sade. Jag tänker ta upp några synpunkter på den internationella konflikt som kan bli den viktigaste på 1970-talet. Jag syftar på Mellersta Östern och konflikten mellan israeler och araber. Mina intryck av den bygger i hög grad på de tre resor som jag gjort i området de senaste 18 månaderna, den senaste i januari i år. För tio tolv dagar sedan befann jag mig några få kilometer från Suezkanalen vid Medelhavet i Sinai, som nu behärskas av Israel. Området på båda sidor av kanalen är i dag en frontgräns mellan Israel och Egypten; tidigare var den eld-upphör-linjen. Men på våren förra året förklarade Egyptens president Nasser att eld-upphör-avtalet inte längre gällde, att Egypten nu hade inlett det s.k. utnötningskriget mot Israel och att målsättningen var inte bara att återerövra de områden som Israel ockuperar sedan sexdagarskriget utan också att krossa sionismen och »lösa den palestinska frågan», d.v.s. förstöra staten Israel. Mina intryck från juli 1969 — alltså för ungefär ett halvår sedan — var att militärer och politiker i Israel då kände sig osäkra på hur det pågående utnötningskriget skulle utvecklas. Israelerna känner sedan gammalt till två typer av krig: attentatoch gerillaaktioner å den ena sidan, storkrig i området å den andra. Alltsedan 1920-talet har araber vid olika tillfällen och under olika perioder försökt förstöra och besegra judiska kibbutzer eller andra anläggningar genom plötsliga eldöverfall, bombangrepp eller andra typer av begränsade aktioner. Det finns de i den svenska debatten som tror att al Fatahs och andra gerillagruppers verksamhet i dag är något helt nytt i Palestinas historia och snart kommer att vända utvecklingen. I själva verket är den sortens krigföring den traditionella alltsedan Natio nernas Förbund för ett halvt sekel sedan gav England i uppdrag att förvalta området och också alltsedan Israel bildades genom beslut i Förenta nationerna på hösten 1947. Judarna i Palestina och senare israelerna i Israel har visat att araberna inte kan besegra dem med den typen av angrepp. Den har kostat många israeler livet; det är riktigt även om antalet arabiska offer är mycket, mycket större. Den har tvingat Israel till stora militära utgifter och ibland till hårda repressalieaktioner. Men något militärt hot mot den judiska staten utgör knappast gerillagruppernas verksamhet. Krig i större skala har området sett tre gånger efter andra världskriget: 1948, 1956 och 1967. Israelerna har segrat också i dem vid alla dessa tillfällen. Det mest övertygande beviset på landets militära motståndskraft är naturligtvis sexdagarskriget. Arabstaterna laddade upp runt Israels gränser under några dramatiska och tragiska veckor i maj=>= juni 1967. Man tvingade FN-trupperna att dra sig tillbaka och stängde Tiransundet och därmed Israels enda sjöväg söderut. Från huvudstäderna i arabstaterna ökade hetsen och hotelserna: kriget var ofrånkomligt, förklarade man, nu skulle Israel besegras, araberna var redo, väldiga truppstyrkor hade satts in för att radera ut den judiska nationen från kartan. Det gick alltså inte så. Och Nassers utnötningskrig mot Israel kan ses som ett försök att pröva en ny typ av krigföring. Han avsåg att genom artilleri, flygangrepp och andra aktioner in över Suezkanalen slå ut israeliska befästningar och annat öster om kanalen. Trycket på Israel skulle, enligt planerna, bli så hårt att landet tvingades till reträtt eller till från ekonomisk synpunkt förödande rustningar och partiell mobilisering. Med hjälp av den krigsmakt, som Sovjet hjälpt Nasser att åter bygga upp, skulle man nu pröva en stridsform som inte förekommit tidigare: strider i större skala än gerillaaktioner men till att börja med i mindre skala än regelrätt krig. Vid mitt besök nu i januari var stämningen i Israel en helt annan än förra sommaren. Nassers planer har havererat. Hans försök att nöta ut Israel har misslyckats. Angreppen har avvärjts och de israeliska motanfallen har i stället blivit alltmer framgångsrika. Jag tror inte det är en överdrift att säga att Israel redan har vunnit det som Nasser inledde och döpte till utnötningskriget. Initiativet i striderna ligger nu alltmer hos israelerna. Stridsaktiviteten i själva kanalzonen och över kanalen har minskat medan de israeliska angreppen mot militära mål längre in i Egypten har intensifierats. Möjligheterna för Egypten att fullfölja det man startade — ett angrepp på bred front över Suezkanalen och in i Sinai — tycks för närvarande vara mycket små. Vad värre är för upphovsmännen: striderna tycks utvecklas till ett slags utnötningskrig för Egypten. Redan när man startade det evakuerade Förenade Arabrepubliken mer än en halv miljon människor från området väster om Suezkanalen för att göra det fritt för militära aktioner. Därmed skapade man ett internt flyktingproblem ungefär lika stort som det ursprungliga antalet Palestinaflyktingar i kriget mellan arabstaterna och Israel i slutet av 1940-talet. Den andel av bruttonationalprodukten som Egypten tar i anspråk för krigsändamål lär nu överstiga 20 procent och har kanske t.o.m. gått förbi motsvarande siffra för Israel, samtidigt som den ekonomiska tillväxten i Israel är sensationellt snabb och i Egypten mycket långsam. Det utrikespolitiska beroendet av Sovjetunionen, som Egypten hamnat i, har blivit ännu större efter sexdagarskriget än före, eftersom det är den kommunistiska supermakten som stått för de vapen som förnyat den sönderslagna egyptiska krigsmaskinen. Vi vet också att Egyptens problem på hemmafronten är oerhörda och att landets resurser sannerligen behövs, inte för krig utan för reformer, inte för vapen utan för ekonomisk och social utveckling i vid mening. Nassers »utnötningskrig» mot Israel håller därför, tror jag, på att förvandlas till ännu en tragedi för Egypten. Hur den egyptiske presidenten skall klara sig över dagens svårigheter vet naturligtvis inte jag och kanske inte Nasser heller. Att öppet avblåsa kriget vore nog en alltför svår prestigeförlust för en man som gång på gång proklamerat »Palestinas befrielse» genom militära aktioner. Att sluta fred med Israel och gå in i förhandlingar är sannolikt omöjligt för en politisk ledare som gjort motsatt hållning till sin huvudlinje i konflikten med Israel. Att starta ett nytt stort krig vore av allt att döma en inbjudan till ett nytt militärt nederlag. Egypten kan alltså för närvarande varken sluta fred eller gå i krig. Kanske kan den tillfälliga lösningen ligga däri att striderna vid Suezkanalen slutar av sig själva och att egyptierna under en dimridå av segerkommunikéer upphör att skjuta och låter bli att militärt ladda upp i kanalzonen. Om det går så vet vi inte. Men vad vi vet är att Egypten nu står inför ännu ett av de svåra avgöranden som de många årens krigspolitik mot Israel har tvingat fram. Att Israel klarat också »utnötningskriget> är naturligtvis glädjande för landets vänner. Men säkert är att den slutliga freden fortfarande ligger långt borta, och israelerna är själva starkt medvetna om det. Personligen tror jag inte särskilt mycket vare sig på chansen till förhandlingar med arabstaterna eller på resultat av stormakternas samtal om Mellersta Östern. Arabländerna har ständigt slagit fast sin politik: ingen fred med Israel, inget erkännande av Israel, inga förhandlingar med Israel. Supermakternas intressen i området tycks vara svårförenliga, och Sovjets möjligheter att — också i händelse av sinnesändring i Kreml — radikalt påverka Egypten och Syrien är begränsade. Men var ligger då en framtida lösning av den nu till synes olösliga konflikten? Jag tror den ligger i tanken på en arabisk-palestinsk nation i samverkan med Israel. Den palestinska nationalkänslan har vuxit snabbt, inte minst efter sexdagarskriget. Den kan inte förklaras bort främst som en artificiell produkt. Den kan inte avvisas med fraser om att araberna redan har 15 nationer. En slutgiltig fred måste bygga på tanken att Palestina-araberna till slut får sin egen nation i enlighet med beslutet i FN 1947, då Palestina delades mellan judar och araber. Då var det araberna som vägrade att godta den idén, och det var främst Jordanien som i det krig som följde ockuperade huvuddelen av den arabisk-palestinska nationen. Skulle det till slut bli möjligt att skapa en palestinsk nation av t.ex. större delen av Västjordanien, Ghaza och eventuellt också nuvarande Jordanien — här kan man tänka sig många konstruktioner och gränsdragningar — är man kanske nära konfliktens slut. Men den lösningen är inte arabstaternas mål i dag: de kräver att Israel skall försvinna och besegras. Det är inte den politik som al Fatah och Palestine Liberation Organization för: de betraktar förhandlingar med Israel som förräderi och kräver erövring av hela Palestina. Det är troligen inte kung Husseins ambition; hans möjlighet att få stanna kvar som ledare för en palestinsk nation är synnerligen osäker. Men det är en lösning som kan tillgodose både den palestinska nationalkänslan och kraven på en lösning av flyktingfrågan. En sådan nation, när den kommer och om den kommer, med säkra och erkända gränser och i ekonomiskt samarbete med Israel skulle kunna bli en startpunkt för en snabb utveckling i Mellersta Östern i fredens, samverkans och de ömsesidiga stimulansernas tecken. I dag ligger den lösningen alltså inte inom räckhåll. Palestinierna i de ockuperade områdena är alltför splittrade och alltför angelägna att inte skilja ut sig från den officiella arabpolitiken. Illusionerna om andra möjliga lösningar — vare sig det är utnötningskriget eller al Fatahs framtid eller insatser från länder utanför regionen — är för stora. Den systematiska indoktrineringen i hat mot Israel och israeler har skapat opinioner och politiska fakta i arabvärlden som ingen ledare där kan låta bli att ta hänsyn till. Det finns krafter också i Västeuropa som gör vad de kan för att stimulera de oförsonliga. Frankrikes ändrade hållning sedan sexdagarskriget är det värsta exemplet på hur opportunism och stormaktspolitik av sämsta märke kan försvåra en internationell konflikt. I dag kan vi läsa i tidningarna att den franske försvarsministern nu avslöjat att man skall sälja 100 flygplan till Libyen, varav de flesta är högklassiga stridsflygplan av Miragetyp. Den försäljningen har föregåtts av en serie dementier och andra osanningar från de franska myndigheterna. Och ryktena går att också Irak skall få nya, viktiga vapenleveranser från Frankrike. Samtidigt vet vi att både Irak och numera också Libyen tillhör de militanta i kampen mot Israel. Det är sannolikt att de nya franska vapnen snart kommer att tala sitt språk på Mellersta Österns slagfält. Irak har redan förband stationerade i Jordanien, och Libyen har närmat sig Egypten; mycket talar för att de franska flygplanen till Libyen längre fram på något sätt kommer att samordnas med den egyptiska krigsmakten. Dagens Nyheter har i en ledare i dag fördömt den franska politiken under rubriken >»Frieri till våldet». Jag kan instämma i den beskrivningen. Vad Frankrike nu bedriver för att vidga sitt inflytande runt Medelhavet och för att stärka sin vapenindustri är en ansvarslös och omoralisk utrikespolitik. Om den fullföljs kan den påskynda en utveckling mot ett nytt, stort krig i Mellersta Östern. Också i vårt eget land finns det de som, lyckligtvis utan de franska resurserna, försöker uppmuntra de krafter i arabvärlden som vägrar att förhandla och sluta fred med Israel. I går kom den israeliske socialministern på besök till Sverige. Han skall inleda den förenade Israelinsamlingen i vårt land för år 1970. Det är pengar som skall användas bl.a. för sociala reformer av olika slag som skall underlätta för nya immigranter till Israel. Det passar inte Israels fiender i Sverige. I går uttalade sig den s.k. Aktionsgruppen Palestinsk Front genom författaren Staffan Beckman mot den inledda insamlingen. Jag har inte sett något motsvarande uttalande från aktionsgruppen mot t.ex. den franska eller sovjetiska vapenexporten till arabstaterna. Stöd för krigsförberedelser på arabsidan har man inget emot; pengar för skolor, daghem och annat i Israel tar man avstånd från. Det är bra att Aktionsgruppen Palestinsk Front dömer sig själv både genom sina uttalanden och genom sin tystnad. Att Israel i dag är ett land till hälften i krig märker besökaren framför allt på nyhetssändningarna i radio. Varje timme försöker befolkningen få chans att lyssna på kommunikéerna. Man drar fram sin transistorradio varhelst man befinner sig för att ta del av de senaste nyheterna från fronten vid Suezkanalen eller från det diplomatiska spelet i New York, Paris, Washington eller Moskva. Naturligtvis är det i regel telegrammen om den egna konflikten som dominerar. Men nu i januari märkte jag hur sammanbrottet i Biafra sköt undan de egna frågorna och tog alltmer av utrymmet i radions sändningar. Man såg i Biafras kapitulation en bild av vad som skulle hända Israel om landet inte självt kunde försvara sig. Ingen nation, ingen organisation, inget världssamvete kommer till det lilla landets hjälp för att stödja det mot en övermäktig fiende. Den bilden av kriget mellan Biafra och Nigeria bygger kanske mindre på kunskaper om det än på inlevelse i likheterna med den egna situationen. När Israel stod inför hotet om förintelse i maj—juni 1967 var det ingen som kom till landets hjälp. Det var Israels egen militära styrka som garanterade självständigheten. I dag hoppas vi alla intensivt att Nigeria skall utnyttja sin seger, inte till förtryck och dödande, utan till förhandlingar och försök till försoning. Vi vet ännu inte om det blir så. Många fruktar i stället att de federala truppernas revansch blir svår och att hjälpen till civilbefolkningen inte hinner fram i tid. Men för israelerna finns inte ens ett sådant hopp om sans och försoning i händelse av militärt nederlag. På frågan om vad som skulle hända om arabstaternas arméer någon gång skulle segra blir svaret i Israel nästan alltid: folkmord. För judarna är det svaret, i motsats till för många andra, inte en propagandaterm. Det är ett ord med fruktansvärt innehåll. Det lever i minnen och siffror från andra världskrigets Europa. Propagandan från Syrien, Jordanien och Egypten ser till att de minnena från nazismen smälter samman med den bild av judarnas framtid som hetsen från arabstaterna förmedlar. När de palestinska gerillagrupperna slår fast sina förhoppningar i ett politiskt program, visar man hur folkmordet kan antydas i korta paragrafer. De judar som kommit till området efter 1917, d. v. s. det överväldigande flertalet, skall enligt al Fatah inte bli medborgare i ett framtida arabiskt Palestina. Vi vet att israelerna är fast beslutna att se till att denna konstitution för ett arabiskt Palestina aldrig skall bli verklighet. Deras seger i det som Egypten trodde skulle bli ett utnötningskrig mot Israel är en ny bekräftelse på det. Låt mig också säga att det för varje demokrat i det här landet bör vara en självklarhet att stödja Israels rätt att existera och försvara sig mot dem som vill förvägra det rätten att existera. Det utesluter naturligtvis inte kritik mot delar av Israels politik, som skall granskas på samma sätt som andra länders politik. Men det utesluter att vi i ord eller handling stödjer de doktriner, stater och politiker som i kriget och förstörelsen ser den slutliga lösningen på konflikten i Mellersta Östern.

Herr talman! Jag har inte på något som helst sätt kritiserat riksdagens arbetsordning, och det skulle också vara orimligt att göra det så här det sista året. De uppmaningar som jag har fått bl.a. av herr Börjesson i Glömminge att begära ändringar i arbetsordningen är därför föga realistiska. Med mitt exempel från den 12 december i fjol ville jag bara illustrera hur arbetsordningen kan missbrukas. Det kunde den gången ha räckt med att interpellanten framfört sina synpunkter, såsom han gjorde i ett mycket långt anförande. Det var inte alldeles nödvändigt att ytterligare fem ledamöter från samma parti upprepade samma argument men i olika variationer. I en ny riksdag, som vi har framför oss, måste en annan självdisciplin ådagaläggas, såsom kammarens ålderspresident anförde när vi träffades vid det första sammanträdet i år. Jag har i dag lämnat några uppgifter om bostadsbyggandets omfattning i Stockholmsregionen och i landet i övrigt. Jag gjorde det och ställde siffrorna i relation till varandra närmast därför att jag tyckte att förhållandet inte har kommit fram på det sätt det borde göra. Det var bara det jag ville säga med mitt anförande, men såväl herr Börjesson i Glömminge som herr Abhl mark är missbelåtna när jag talar om det missbruk av kammarens tid som alltemellanåt kan förekomma.

Herr talman! Herr Ekström meddelar att det skulle ha räckt om en folkpartist hade yttrat sig om bostadsförsörjningen för en och en halv miljon människor i Storstockholm. Får jag upplysa herr Ekström om att vi folkpartister själva bestämmer, hur många av oss som talar i denna och andra viktiga frågor.